Herr talman! Monica Green har frågat mig vad jag tänker göra inför nästa sommarlov och om jag kan tänka mig att återinföra sommarjobbsbidraget till kommunerna. Svaret är enkelt. Regeringen kommer att fortsätta sitt omfattande arbete med att skapa jobb och bekämpa utanförskapet bland dem som står längst från arbetsmarknaden. Ungdomar är även fortsättningsvis en prioriterad grupp i detta arbete. Historien visar dessutom att vid en lågkonjunktur drabbas ungdomar i ett tidigt skede och oftast hårdare än arbetskraften i övrigt. Det är upp till varje kommun att erbjuda sommarjobb. Att staten ger öronmärkta pengar till kommunerna för just sommarjobb löser inte problemet med ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden. Regeringen har redan vidtagit flera åtgärder för att förbättra ungdomarnas situation på arbetsmarknaden. Resultatet är tydligt - allt fler unga får jobb. Ungdomar i åldern 15-24 år står enligt SCB för den största sysselsättningsökningen mellan 2005 och 2007. I juni 2008 var nästan 30 000 fler ungdomar sysselsatta än i juni 2007. Det är också positivt att de fasta anställningarna ökar bland ungdomar i åldern 15-24 år. Fast anställda inom denna åldersgrupp ökade med 44 000 personer i juni 2008 jämfört med samma månad 2007. Arbetsgivare som anställer ungdomar mellan 18 och 24 år har redan i dag en nedsättning av socialavgifterna. Det är nu vår ambition att det ska bli ännu billigare att anställa ungdomar från och med nästa år. Vi avser att under hösten lägga fram ett förslag om att ytterligare sänka socialavgifterna för arbetsgivare som anställer ungdomar. Förslaget innebär dessutom att åldersgruppen utvidgas och den nedre åldersgränsen slopas för att stimulera efterfrågan på yngre arbetskraft. Det ökar möjligheterna för ungdomar som vill feriearbeta. Vår strategi för att bekämpa utanförskapet bland ungdomar är att genom flera olika insatser som förstärker varandra öka ungdomarnas förutsättningar att få arbete.

Herr talman! Tack för svaret! Det var tråkigt att höra att regeringen inte ser hur det går ute i kommunerna. Det är nu inte alls så som Sven Otto Littorin tidigare har sagt - att det finns fler sommarjobb trots de indragna stöden. Det har visat sig nu i statistiken att ungdomar inte har fått sommarjobb i kommunerna i samma utsträckning som tidigare. Nu när er egen politik har börjat bita sjunker dessutom tillväxten av jobben igen. Ekonomin blir sämre. Det är när er politik har börjat bita som vi inte ser den här jobbtillväxten längre, och arbetslösheten ökar. Då skulle det vara bra för kommunerna att få ett riktat stöd och kunna införa sommarjobb igen. Om det är upp till kommunerna, som Sven Otto Littorin säger, blir det naturligtvis skillnad mellan olika kommuner, mellan rika och fattiga kommuner. I dag har vi fått ta del av att det är större skillnader mellan kommunerna. Det kommer alltså att bli ännu större skillnader för de ungdomar som finns i de olika kommunerna. Tänk vad härligt det är med sommarlov för barn och ungdomar. Det är härligt att få sola, vara ledig och inte ha pressen att göra läxor jämt och ständigt. Men det är också bra att ha någonting att göra på sommarlovet, åtminstone några veckor. Det finns tonåringar som inte har något alls att göra. Föräldrarna har inte möjlighet att ta ledigt från jobbet under hela tiden. För dessa ungdomar är det väldigt bra att ha ett arbete att gå till, att få pröva på och komma i kontakt med näringslivet och arbetslivet några veckor, att få ingå i ett arbetslag, att få känna på hur det är att jobba och passa tider även på sommaren, att få egna pengar att handla för, att få ta hand om sin ekonomi och avlasta sin familjs hårt ansträngda ekonomi om det är en fattig familj. Vi vet ju att klyftorna mellan fattig och rik har ökat under den tid som den borgerliga regeringen har styrt. Därför är det att beklaga att Sven Otto Littorin bara viftar bort problemet med ungdomar som behöver ett sommarjobb. Vi kommer senare i en interpellationsdebatt att diskutera de ungdomar som har lämnat skolan och ska ta sina första steg i arbetslivet på riktigt, men just nu koncentrerar jag mig på debatten om dessa ungdomar som går i gymnasiet eller har börjat på högskolan. De behöver egna pengar och skulle behöva ha den här hjälpen. Visst kan näringslivet och kommuner ändå anställa ungdomar på sommaren, och det sker ju också. Men de bidrag som kommunerna har fått tidigare har varit ett riktat stöd för att inrätta särskilda jobb och praktikplatser för de här ungdomarna, kanske på en förskola, ett fritidshem, ett sjukhus, ett äldreboende eller någon annanstans i kommunen där de kan få vara med i ett arbetslag. Det har också funnits försök i olika kommuner där musikskolan har kunnat anställa ungdomar som har fått åka runt och spela och vara kulturarbetare på kommunens institutioner, vilket har varit mycket uppskattat av bland annat de äldre. Allt sådant dras in nu, åtminstone i de fattiga kommunerna. Det är olyckligt att Sven Otto Littorin inte ens vill tänka tanken att man skulle kunna införa ett sådant stöd igen.
Herr talman! Låt mig först och främst hålla med Monica Green om beskrivningen av vikten av ett sommarjobb när man är i den åldern. Själv hade jag mitt första sommarjobb när jag var elva år. Det var förmodligen helt olagligt, men jag var guide på Skänninge stadsmuseum. Det var tre timmar om dagen några dagar i veckan några veckor på sommaren. Jag håller helt med Monica Green. Den känsla man hade av att tjäna något eget, även om det inte var många kronor, och ha några jobbarkompisar var oerhört viktig och väldigt bra. Därför är kontakten med arbetsmarknaden och känslan av att ha en egen liten peng att hantera väldigt viktig. Där är vi helt överens. Men kommunerna är inte den enda arbetsgivaren, utan det finns väldigt många sommarjobb också på andra ställen. Det är inte heller så att Arbetsförmedlingen förmedlar alla sommarjobb även om man förmedlar många och också har gjort det. Frågan blir snarare var man får den största effekten av de 100 miljoner som det här stödet tidigare kostade. Min grundinställning är att jag hellre vill lägga de pengarna på insatser för dem som verkligen behöver hjälp och råd för att sänka trösklarna och komma tillbaka, de som står allra längst ifrån arbetsmarknaden. Det tycker jag inte att man per definition kan säga om gymnasieungdomarna. Jag tror att det blir en mycket större effekt av att vi till exempel slopar den nedre gränsen när det gäller de sänkta arbetsgivaravgifterna för ungdomar. Då kommer också kommuner som ferieanställer ungdomar att omfattas av detta. De kommer att få en kraftigt sänkt total lönekostnad när arbetsgivaravgiften mer än halveras. Det kommer att vara en effektivare åtgärd för att få ungdomar tillbaka på arbetsmarknaden och in på arbetsmarknaden på sina första försök med sommarjobb. Det hela handlar inte om en grundinställning att sommarjobb är bra eller dåligt - där delar jag helt Monica Greens inställning - utan om var pengarna gör mest nytta.

Herr talman! Tack för det svaret. Hittills har det visat sig att de pengar som ni har satsat inte har varit de perfekta satsningarna när det gäller ungdomar. Varför skulle långtidsarbetslösheten bland ungdomar annars öka? Era recept har hittills visat sig vara verkningslösa. Sedan kan Sven Otto Littorin återigen försöka dra valsen om att man har tagit in så många från utanförskapet. Jag kan meddela Sven Otto Littorin att ni inte alls har gjort det. Det är inte på grund av er politik som de nya jobben har kommit. Det har många institut påpekat. Jag har också berättat för Sven Otto Littorin tidigare att det beror på den högkonjunktur som var när ni tog över. Ni tog över i ett guldläge tack vare den högkonjunktur som var och den ordning och reda som vi hade i ekonomin. Under vårt senaste år vid regeringsmakten tillkom 153 000 nya jobb. Under ert första år tillkom endast hälften så många, 80 000, nya jobb. Det är vackert så. Det är väldigt bra gjort av er, men sedan har det bara sjunkit och blivit färre och färre nya jobb. När ni tillträdde sade ni att det skulle ta två år innan er politik biter. Det är nu er politik biter på Sverige. Det är nu som det går sämre för svensk ekonomi, svensk arbetsmarknad och för arbetslösheten. Om Sven Otto Littorin ska använda sig av de recept som inte är precisa utan som innebär att man smetar ut detta på alla arbetsgivare som anställer ungdomar, alltså även dem som redan har anställt ungdomar, använder man inte medlen på rätt sätt. Jag tycker inte att Sven Otto Littorin är rätt person att säga att vi ska använda pengarna på rätt sätt. Jag vill återkomma till just sommarjobben för ungdomar och hur viktiga de är. Vi är tydligen överens om hur bra det är för ungdomar att få en chans att ingå i ett arbetslag och några veckor under sommaren delta i en arbetsgemenskap, få egna pengar och avlasta familjernas ekonomi. Andelen arbetslösa ungdomar mellan 15 och 24 år var 29 procent i juni, och dessutom finns det ett mörkertal. Många ungdomar som går på högstadiet eller gymnasiet söker inte ens jobb eftersom de vet att de inte kan få det. Därför är det en väldigt stor arbetslöshet just på sommaren bland ungdomar. De skulle behöva ha ett extra stöd för att, inte bara genom kontakter, kunna få ett jobb. Det finns ungdomar som får jobb också. Det kan vi vara eniga om. Nej, det hade varit bättre om ungdomar hade kunnat få pröva på yrkeslivet under några veckor. Jag är besviken på att Littorin inte ens vill tänka tanken.
Herr talman! Monica Green far dessvärre med osanning i ett avseende, och det gäller den här upprepade historien om att långtidsarbetslösheten bland ungdomar skulle ha ökat. Låt mig påminna om att den totala långtidsarbetslösheten bland ungdomar har sjunkit med ungefär 20 000 personer sedan regeringsskiftet. Men Socialdemokraterna väljer alltid att bara prata om öppen arbetslöshet. Vilken regering som helst skulle kunna trolla bort den öppna arbetslösheten på det sätt som ni gjorde under alla år, genom att antingen förtidspensionera bort folk ur arbetskraften eller genom att stoppa in folk i Amsåtgärder. Med all respekt för den enskilda person som befinner sig i utanförskapet tror jag att det spelar mindre roll vilken kolumn i utanförskapstabellerna man står i. Det handlar om att ha ett jobb att gå till och om att de insatser vi gör är riktade på ett sådant sätt att man minskar arbetslöshetsperioderna och snabbare kommer tillbaka till ett arbete. Det är precis den politiken vi försöker föra. Det är sant att den öppna långtidsarbetslösheten har ökat, men den sjunker nu. Men den totala långtidsarbetslösheten, om vi räknar ihop den öppna arbetslösheten och ungdomar i programåtgärder, har faktiskt sjunkit. Återigen, om vi ska gå in på den typen av diskussioner om utanförskapet är det ett faktum att vi varje dag under förra mandatperioden fick 140 nya förtidspensionärer. Varje dag under förra mandatperioden! Sedan regeringsskiftet har antalet personer som har lämnat utanförskapet och kommit tillbaka in på arbetsmarknaden överstigit 400 personer om dagen som nu har en lön att leva på, en framtid att se fram emot och en arbetsgemenskap att känna trygghet i. Det är jag väldigt stolt över, och jag vill naturligtvis se till att det blir fler, att denna utveckling fortsätter och att vi också nu när vi går in i lite sämre tider har en så stabil och bra arbetsmarknad som möjligt så att den nedgång vi annars hade haft blir mindre och att den uppgång som senare följer kommer fortare och blir större. Den här interpellationen handlar i grunden om ifall vi ska ha kommunbidrag eller sänkta arbetsgivaravgifter. Det året vi tog bort de här 100 miljonerna hade vi det största antalet sommarjobb som vi någonsin har sett i statistiken. Det är klart att då måste man fundera över om det är bättre att återinföra kommunbidraget eller att göra det billigare att anställa ungdomar - också de ungdomar som behöver ett sommarjobb och som kanske är 15-16-17 år. Ja, min slutsats är därvidlag ganska enkel. Jag tror mer på sänkta lönekostnader totalt sett oavsett om det är en kommun, ett privat företag, en organisation, en fackförening eller en kyrka för att göra det billigare att anställa ungdomar också på sommaren. Jag tror att det är ett mer effektivt sätt att använda pengarna på.

Herr talman! Sven Otto Littorin försökte komma ifrån att det var just sommarjobb vi skulle prata om och började diskutera en massa andra saker också men kom tillbaka till det på slutet. Jag tycker att det är trist med den här dogmatiska inställningen eftersom det ju har visat sig att er politik nu när den har börjat bita inte hjälper för att få ned arbetslösheten. Ni tog över i ett guldläge i en högkonjunktur. Det var jättebra! Jag är också glad över att arbetslösheten har minskat under vårt senaste år vid regeringsmakten och under era två första år. Det är jättebra för de människor som har fått ett arbete, men det är inte tack vare er politik. Det är snarare tvärtom. Det är trots er politik som de har fått de här jobben. Men det är vackert så! Det är jättebra att människor har fått arbete. Jag betackar mig för de där slängarna om att stoppa in folk i arbetsmarknadsåtgärder. Jag tycker att det är fina utbildningar som människor har fått och som har lett till arbete, och det är trist att man har den synen från den borgerliga regeringen att fortbildningar och omställningsutbildningar är fula bara för att det är en viss typ av arbetsförmedling som förmedlar dem och att man då är emot det. Jag tycker att det är trist med sådana svepande argument och att man tar bort åtgärderna bara för det. Nej, det är väl nu de behövs, de här omställningarna, och stödet till sommarjobben skulle vara mycket bra under nästa sommar, för även om det var många sommarjobb under ert första år när ni tog över i högkonjunkturen så sjunker antalen igen nu när er egen politik har börjat bita.
Herr talman! Det är inte tack vare vår politik, säger Monica Green. Hon måste ha sovit eller inte varit närvarande under interpellationsdebatterna med Anders Borg alldeles nyligen där finansministern tog upp citat efter citat från Konjunkturinstitutet och andra som säger att det är just tack vare regeringens ekonomiska politik som sysselsättningen har ökat och arbetslösheten har sjunkit. Stoppa in i program! Ja, låt mig ta några exempel: Ungdomsgarantin och de kommunala ungdomsprogrammen som ju fanns ledde enligt bland annat Institutet för arbetsmarknadspolitisk forskning till längre arbetslöshetsperioder och högre arbetslöshet. Då var väl det ganska naturligt fel politik! Det vi försöker göra är det omvända, nämligen att se till att det blir billigare att anställa. Och det gäller naturligtvis också i den här dimensionen det som interpellationen handlar om, det vill säga sommarjobben. Då är det klart att man måste ställa sig frågan om det är ett kommunbidrag på 100 miljoner som är rätt väg att gå för att få fler sommarjobb. Där delar inte Monica Green och jag bedömning. Så enkelt är det. Det året vi tog bort det här bidraget förra gången hade vi också flest sommarjobb någonsin.